Herr talman! En av de borgerliga regeringarnas s.k. reformer har varit att införa skattestimulanser för sparande. Det är en gammal borgerlig tankegång som här har kommit till heders. Den har under många år drivits av högern. Jag säger medvetet högern, för kraven fanns med också på den gamla högerns tid och ingår numera i moderaternas tankegods. På den här punkten har moderaterna uppenbarligen också varit framgångsrika, eftersom de fått med sig centern och folkpartiet på sina krav. Ytligt sett kan den tankegång som ligger bakom förslagen synas rimlig och attraktiv: en skatterabatt för sparande skall ge upphov till ett ökat sparande. Nu är det emellertid så att sparande och förmögenhetsplaceringar styrs av flera motiv. Sparandet är i första hand en funktion av en persons inkomster. Framtidsförväntningar spelar också en betydande roll. Däremot verkar det som om direktavkastningen, i varje fall när det gäller banksparande, inte tycks vara någon särskilt framträdande faktor för sparandets bestämningsgrunder. Med säkerhet vet vi emellertid att sparstimulerande åtgärder har betydande effekter på inkomstoch förmögenhetsfördelning, Skatterabatter av det slag som det här är fråga om utnyttjas främst av de bättre situerade. Ett enkelt skäl härför är att lågoch medelinkomsttagare helt enkelt inte kan spara så mycket som 4 800 per person om året. Som bekant är det heller inte nödvändigt för den som redan har tillgångar att ägna sig åt nysparande. Det räcker helt enkelt att flytta över andra tillgångar till dessa nya konton för att man skall bli delaktig av de skatterabatter som det här är fråga om. Mycket tyder också på att det i första hand är det som har hänt. De ungefär 2 miljarder kronor som satts in på dessa konton tycks i stor utsträckning utgöras av redan befintliga tillgångar som placerats i dessa nya, mer lönande sparformer. Riktigt säker kan man naturligtvis aldrig vara på detta. Vi har också från socialdemokratiskt håll föreslagit att man skyndsamt skall undersöka dessa förhållanden och utvärdera de nya sparformerna, men det tycks man inte vara intresserad av från borgerligt håll. Det regeringen gör i det nu framlagda förslaget är emellertid att gå ännu längre än vad som var fallet i 1978 års förslag. Där var förmånerna för aktiesparande och banksparande av likartat slag. Förhoppningarna om att de nya skatterabatterna skulle leda till ett kraftigt uppsving för aktiesparandet har kommit på skam. Det är enbart ungefär 150 milj.kr., ett i detta sammanhang helt försumbart belopp, som placerats i de nya aktiefonderna. Detta är i grunden inte särskilt förvånande. 1977 och 1978 körde den första trepartiregeringen svensk ekonomi totalt i botten. Under mer än två år låg våra totala inkomster stilla, trots en betydande expansion av de offentliga utgifterna— historiskt sett den största expansionen någonsin. Samtidigt sjönk industrins produktion och investeringar. Naturligtvis drabbade denna typ av politik hårt företagen i den konkurrensutsatta sektorn, samtidigt som den totalt raserade våra statsfinanser. Det är inte särskilt egendomligt att aktiekurserna låg stilla under sådana betingelser; i själva verket sjönk de med 16,2 20 1977 men steg med samma siffra året därpå. Vill man att aktiesparande skall löna sig, då måste man se till att skapa utrymme för ekonomisk expansion och ge företagen tillgång till ett sunt ekonomiskt klimat av den typ som fanns i vårt land från slutet av 1940-talet till början och mitten av 1970-talet. Försöken att stimulera aktiesparande i en stagnerande ekonomi är dömda att misslyckas. De kommer att sakna all ekonomisk effektivitet. Den typ av sparstimulanser som den borgerliga regeringen nu satsar på har främst negativa fördelningseffekter. De innebär bara att man subventionerar de relativt välsituerade med statliga skattemedel. Men regeringen, ledd av moderaterna, traskar på i ullstrumporna. Tankar på egendomsägandedemokrati är ju starka hos moderaterna. Drömmen om aktiespridning är stark. Den är det skynke som moderaterna i första hand vill drapera sina något torftiga tankar om ekonomisk demokrati i. Dess främsta praktiska syfte är att tjäna som legitimation för kapitalägande. Ideologin om spridning av aktieägande får utgöra den slöja bakom vilken de verkliga ekonomiska realiteterna kan döljas. Den får användas för att försöka skyla den mycket starka ägarkoncentration som råder i svenskt näringsliv. Den skall få oss att tro att Svenssons är lika inflytelserika som Wallenbergs, Axelsson-Johnssons, Bonniers och Walls. Det är därför som regeringen under moderaternas ledning med sådan frenesi satsar på skatterabatter för aktiesparande. Egentligen är de extra skatterabatter som regeringen nu vill bevilja aktiespararna mycket stötande. Det finns verkliga problem i vår ekonomi, både med det totala sparandet och med kapitaltillförseln till industrin. Men att tro att de problemen skulle lösas med den typ av sparstimulanser som vi diskuterar här i kväll är helt fåfängt. Det är sant att den konkurrensutsatta sektorn bör expandera. Det är livsviktigt för oss att öka industrins investeringar. Men även om ytterligare 150 eller 200 miljoner skulle flyttas över från andra konton till sparande i aktiefonder är detta fullständigt negligeabelt. Vad som behövs är åtgärder av helt andra dimensioner. Vi behöver öka industrins investeringar med 7-8 miljarder från 13 miljarder i år till drygt 20 miljarder. Sedan måste den ökningen fortsättas, så att vi vid mitten av 1980-talet har en investeringsnivå inom industrin på 25 miljarder om året, en nivå som vid decenniets slut bör ligga på 30 miljarder om året. Samtidigt måste sysselsättningen i den konkurrensutsatta sektorn öka med 15 000-20 000 personer om året stadigt och kontinuerligt under hela 1980-talet. Det är nödvändigt om vi skall kunna få balans i vår ekonomi. De borgerliga regeringarnas politik har inte skapat några förutsättningar för en sådan utveckling. Tyvärr tycks man heller inte från industrins och från arbetsgivarnas sida förstå vad som behövs för att en sådan expansion skall komma till stånd. Skall industrioch byggnadsverksamhet kunna expandera är det nödvändigt att de som skall bära upp den expansionen får sin belöning härför. Jag råkar tillhöra dem som tror att vi under överskådlig framtid måste arbeta inom marknadsekonomins regler och lagar. De säger entydigt att om en industriell expansion skall komma till stånd så måste man skapa incitament härför. Kort sagt: Lönerna inom industrioch byggnadsverksamhet måste tillåtas att öka. Mot denna bakgrund är vad vi i dag ser på den svenska arbetsmarknaden djupt olyckligt. Där driver en militant arbetsgivarförening i samarbete med regeringen en hårdför linje som riktar sig mot även mycket berättigade lönekrav. Det visar att man på den kanten inte förstår mycket av de krav som svensk ekonomi står inför vid 1980-talets ingång. I stället lägger de borgerliga nu lök på laxen genom att försöka trumfa igenom förslag av den typ som vi nu diskuterar, skatterabatter för ett aktiesparande som vi vet är en fullständigt ineffektiv väg för att lösa industrins finansieringsproblem. I dagens situation kan nya skatterabatter till de välsituerade bara ses som en ytterligare utmaning mot svenska löntagare. Det är i själva verket ett djupt reaktionärt förslag som regeringen presterat. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Den sedan 1978 införda s.k. nya sparformen är en sparform för spekulation. På annat sätt kan man inte tolka den, då innebörden är att man skall kunna spara och erhålla skattebefrielser för att via ett fondsystem kunna spekulera i aktier. Hela den samlade borgerligheten slöt upp bakom filosofin att ett spridande av aktierna också skulle ge ett spridande av ägandet. Men verkligheten talar ett annat språk. Samtidigt som ett visst spridande av aktier möjligen kan ha uppnåtts har det skett en koncentration av makten till storfinansen. De småsparare som möjligen kunde luras att använda ett sådant här system kunde i vissa fall tro att det också skulle leda till större inflytande. De som från början hade den tron bör vid det här laget rimligen ha mist den. När denna sparform föreslogs 1978 var avsikten med den — och det sägs även nu — att ge ett kapitaltillskott till den svenska industrin. Men det har under dessa år visat sig att aktiefondssparandet bara svarar för knappt 8 20 av de 2 miljarder som utgör den totala behållningen i den nya sparformen. Det är alltså inte fråga om att satsa ett kapital till någon industri. Det är bara fråga om att skapa skattebefrielser för vissa privilegierade grupper i samhället. Denna reform ligger därför helt i linje med de andras.k. skattereformer som den borgerliga regeringen har genomfört sedan den kom till makten. Hela tiden rör det sig om förslag som får fördelningspolitiskt negativa effekter. I detta fall gäller det alltså rätten att göra avdrag för en del av det sparade kapitalet. Det är en princip som vi från vänsterpartiet kommunisterna anser oacceptabel. Den gynnar bara en relativt liten, smal grupp. Och de som får betala kalaset är den stora gruppen —lönearbetarna i detta samhälle. Ett skäl till att denna sparform är oacceptabel är att ett spekulerande i aktier — förutom den utdelning som det kan ge — skall ge skattemässiga fördelar. Regeringen vill nu höja sparskattereduktionen från 20 till 30 26, vilket naturligtvis inte är godtagbart. Redan när denna sparform föreslogs gick vi från vänsterpartiet kommunisterna emot den, och vi håller fast vid den uppfattning som vi då hade. Vi gör det utifrån ståndpunkterna att sparformen leder till fördelningspolitiskt negativa effekter för det stora flertalet och att det är fel att man skall kunna spekulera i aktier och till råga på allt få vinster i beskattningen av det. Av dessa anledningar vill vi — i motsats till regeringen, som föreslår förbättringar i sparformen — att hela reformen om sparande i aktiefonder skall utmönstras. Jag yrkar bifall till det särskilda yrkande som har delats ut till kammarens ledamöter och som har följande lydelse:
Herr talman! De två nya sparformer som riksdagen beslöt om för snart två år sedan och som introducerades hösten 1978 hade som alla vet till syfte att stimulera ett långsiktigt och regelbundet sparande. Den ena sparformen, kallad skattesparkonto, är ett direkt banksparande, medan den andra är ett sparande i aktier och kallas skattefondkonto. Båda formerna är öppna endast för dem som har A-inkomster. Efter ett och ett halvt års sparande kan man nu konstatera att resultatet blivit gott. Över en halv miljon konton har öppnats, och vid årsskiftet utgjorde det sammanlagda sparade beloppet mer än 2 miljarder kronor. Emellertid har skattefondsparandet blivit betydligt lägre än beräknat — mot 460 000 skattesparkonton står blott 47 000 skattefondkonton. Orsakerna är naturligtvis att aktiesparandet bedöms som mer riskfyllt — något som också kursutvecklingen burit vittne om — samt att räntan på bankmedel kraftigt höjts, vilket haft till följd att antalet aktiefondkonton t.o.m. har minskat med 1 600 under det sista halvåret 1979. För att öka intresset för det betydelsefulla aktiesparandet är det enligt min uppfattning motiverat att, som regeringen nu gör, föreslå en höjning av skattereduktionen från 20 till 30 96. Som vi just hörde av Bo Södersten har socialdemokraterna reserverat sig och yrkar avslag på propositionen. Redan för två år sedan motsatte sig socialdemokraterna reformens införande, och motivet var då att de nya sparformerna blott gynnade dem som redan sparade och att det hela således blott skulle utgöra en omflyttning av sparandet till gynnsammare villkor för de sparande.

Lönsparkommittén har låtit utföra en marknadsundersökning om lönsparandet. Det gendriver vad Bo Södersten nyss sade, nämligen att regeringen vägrat en utvärdering av förslaget. I denna undersökning räknas till lönsparandet förutom de två nya sparformerna även den tredje äldre sparformen, som numera kallas vinstsparkonto. Undersökningen som utfördes i höstas gav vid handen att ungefär en tredjedel av dem som öppnat något av de aktuella kontona inte tidigare haft någon form av lönsparande. Av speciellt intresse är att av de 460 000 som öppnat skattesparkonto har drygt 60 96 finansierat sina avsättningar enbart genom att öka det egna sparandet. Blott 13 26 har löst finansieringen genom att uteslutande föra över medel från annat banksparande. Resterande 27 Ze har både fört över sparmedel och ökat sitt sparande. Efter hand som dessa sparmedel på befintliga bankkonton sinar är det mer än troligt att både de 27 70 och de 13 70 minskar och nysparandet ökar, därför att sparmedlen är bundna i fem år och de som sparar inte vill gå miste om skattefavören genom att sluta spara. Slutsatsen blir att de socialdemokratiska farhågorna och även Bo Söderstens nyss framförda funderingar var mindre väl grundade. Så till den socialdemokratiska reservationen till skatteutskottets betänkande. Man kritiserar i reservationen det uppnådda resultatet, men jag tycker inte att 2 miljarder är så dåligt. Enligt reservationen beror den svaga utvecklingen av sparandet i aktiefonder på en bristande tro på regeringspolitiken. Bo Södersten ville mot den bakgrunden dra i gång en finansdebatt, men jag tycker inte att det finns anledning att göra det vid det här tillfället. Den svaga utvecklingen av sparandet i aktiefonder beror förutom på krisen inom näringslivet på ogynnsamma skattevillkor för dem som sparar i aktier och även, vilket framgår av den utredning som lönsparkommittén låtit utföra, på att många känner sig bundna vid det traditionella sparandet och har ett inbyggt motstånd mot att gå över till en mera okänd sparform. Med tanke på riskerna i samband med aktiesparandet skulle jag vilja fråga Bo Södersten om inte han delar min uppfattning att detta sparande bör premieras i förhållande till kapitalsatsningar som inte medför samma risker. Jag begriper vidare inte att man i reservationen kan påstå att ett utvidgat aktiesparande strider mot strävan att demokratisera den ekonomiska makten. Ju fler som blir aktieägare, desto mer sprids ju makten. Om vpk:s motion 1979/80:1912, som Tommy Franzén nyss talade för, med yrkandet att sparande i aktiesparfonder skall slopas är inte mycket mer att säga än vad jag redan framfört. Möjligen kan man notera att vpk tydligen accepterar den andra sparformen, alltså sparande på skattesparkonto, eftersom man inte krävt att också denna skall slopas. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet och avslag på motionerna 1911 och 1912.

Herr talman! Knut Wachtmeister hade inte mycket att komma med när det gäller att försvara de här skatterabatterna ur realekonomisk synpunkt, och det är klart att detta är nästan omöjligt. Vi har redan tillämpat liberala skatterabatter och fått fram 150 miljoner, men vi har över huvud taget ingen uppfattning om hur mycket av nysparande som ligger däri. Jag tror därför att skatterabatterna helt enkelt inte går att försvara från realekonomiska synpunkter. Vi kommer inte att få någon som helst substantiell ökning av riskvilligt kapital genom åtgärder av den här typen. Allt vi åstadkommer den vägen är tyvärr bara lägre skatter för ett litet antal redan välsituerade, som kommer att dra fördel av skatterabatterna. Om vi skall få fart på den svenska ekonomin, fordras helt andra åtgärder. Diskussionen om huruvida sparande i aktier skall premieras, om spridning av makt etc. är av ganska gammalt datum, och sanningen är ju att vi måste göra en avvägning av konsumtion och sparande för att få fram de stora beloppen, dvs. de 7-8 miljarder som jag talade om. Och då kommer, även om Knut Wachtmeister och andra kanske vill dölja det för sig, löntagarfonderna in i bilden. De är det enda verkliga alternativet, om vi skall kunna åstadkomma något viktigt och epokgörande. Det stötande är att det råkar hampa sig så att förslaget läggs fram just när vi befinner oss i den krisartade situation som i dag råder. Om vi hade levat i en blomstrande, sund ekonomi med starka statsfinanser, då kunde man kanske ha ägnat sig åt sådana här extravaganser. Men nu lever vi i en sargad, sjuk ekonomi med stora underskott i statens budget. Att i det läget bevilja nya skatterabatter, som ur realekonomisk synvinkel är totalt resultatlösa och som bara underminerar statsfinanserna ytterligare till förmån för de bättre situerade, det är ur ekonomisk effektivitetssynpunkt uttryck för ren och skär dumhet. Med tanke på det läge vi har i dag på avtalsfronten och på arbetsmarknaden är det ur moralisk synpunkt något ännu värre. Det är en utmaning. Det är ett slag i ansiktet på småfolk och vanliga löntagare som fått se sina reallöner minska år från år och som nu tycks tvingas ut i en storkonflikt därför att regering och arbetsgivare valt att spela hasard med vårt lands ekonomi.
Herr talman! Till Knut Wachtmeister är det inte speciellt mycket att säga. Att han försvarar aktiesparandet och det s.k. spridandet av aktierna och därigenom också den privata maktkoncentrationen är ju förklarligt med tanke på hans bakgrund. Vad jag närmast vill yttra mig om är det sista som Knut Wachtmeister sade isitt inlägg, nämligen att vänsterpartiet kommunisterna lär ha accepterat den andra sparformen, skattesparkontot. Nej, Knut Wachtmeister, det har vi verkligen inte gjort. När de här reformerna föreslogs 1978 var vi också starka motståndare till dem bägge två. Det är bara den skillnaden att den här gången kom regeringen med förslag om skattelättnader vid lönsparande i aktier, och det inrymmer såvitt jag förstår inte den andra formen, skattesparkontot. Därför kunde vi inte ta upp även den saken till avförande från möjligheterna att på olika sätt spara sig undan beskattningen.
Herr talman! Först till Tommy Franzén: Jag är medveten om att man inte kunde motionera om skattesparkontot, men det förvånade mig att inte Tommy Franzén passade på att i sitt anförande även kritisera sparandet på bank. Så till Bo Södersten, som försöker söndra och härska, försöker driva in en kil mellan moderaterna å ena sidan och mittenpartierna å den andra. Jag tror inte att det kommer att lyckas, och det är nog tur att Bo Södersten får ägna sig åt att försöka söndra i stället för åt att härska. Bo Södersten säger att vi inte får någon ökning av sparandet med den 10-procentiga höjningen. Hur vet Bo Södersten det? De farhågor som han framförde nu och som socialdemokraterna framförde redan för två år sedan — att det här nya sparandet blott skulle bli ett överförande från dem som redan sparade -— har ju inte blivit besannade. Det finns alltså ingenting som säger att Bo Södersten och socialdemokraterna får rätt denna gång. Jag ställde en direkt fråga till Bo Södersten som jag inte fick svar på, nämligen om han delade min uppfattning att sparande i aktier bör premieras i jämförelse med sparande på annat sätt, som inte medför samma risker. Jag skulle vara intresserad av att få Bo Söderstens svar på den frågan.
Herr talman! Man kan ju tycka att förslaget om skatterabatter till aktiesparande, som vi diskuterar här i kväll, är en relativt liten fråga, men ideologiskt sett är den verkligen intressant. Den visar att den regering som vi nu har inte enbart är ideologiskt mycket doktrinär utan också fortsätter att dela ut skatterabatter, trots att den borde inse att ur saklig, realekonomisk synpunkt är de helt ineffektiva. De 150 miljoner som man hittills har fått in är en struntsumma — jag upprepar det — och ingen vet var de kommer ifrån. Att centern och folkpartiet låter moderaterna bli sina talesmän i en fråga som den här visar, tycker jag, på betydande fonder av aningslöshet hos de partierna. Det är trots allt så, att vanliga löntagare har tre år av sjunkande reallöner bakom sig. De möts nu av mycket militanta arbetsgivare, som med stöd av regeringen kräver att avtalen skall prolongeras, trots att vi har en ganska kraftig inflation; vi vet att inflationen kommer att bli tämligen hög detta år. Inser man då inte inom centern och folkpartiet att det är utmanande mot vanliga löntagare att i det här läget bevilja nya skatterabatter till de bättre situerade? Knut Wachtmeister frågar om min inställning till aktiesparande. Jag kan inte se att det finns några skäl för att särskilt premiera aktier, för det kommer inte att leda till någon verklig form av ekonomisk demokrati. Till slut: Vi har från socialdemokratisk sida begärt att man skall göra en ordentlig undersökning av de nya sparstimulanserna. Det har man — Knut Wachtmeisters siffror till trots — inte gjort än. Den saken är vetenskapligt inte så lätt att undersöka. Men man är tydligen inte intresserad av det på borgerligt håll. När jag hör Knut Wachtmeister kommer jag att tänka på Joseph de Maistre, den riktigt fine gamle franske reaktionären, som var verksam strax efter Napoleonkrigen. Han skrev: ”Statsstyrelsen frodas bäst i ett hälsosamt dunkel.” Det tycks mig som om det numera blivit den svenska borgerlighetens valspråk.
Herr talman! Jag skall be att få tacka Bo Södersten för svaret på min fråga. Han svarade alltså att han inte tyckte att aktiesparandet skulle premieras. Då är det ganska intressant att konstatera att nationalekonomen Södersten har en annan uppfattning än partivännen Kjell-Olof Feldt. Av tidningen Aktiesparandet fick han samma fråga i december 1979. Då svarade Kjell-Olof Feldt så här: ”Vi har alltid haft som tumregel att kapital som bär risker skall ha högre avkastning än kapital som inte bär risker.” Där finns alltså två olika uppfattningar inom det socialdemokratiska partiet. Sedan var Bo Södersten inne på frågan om löntagarfonder. I ett tidigare anförande nämnde han att inkomsttagare i allmänhet inte kan spara så mycket som man erbjuds i den sparform som vi nu haft i ett och ett halvt år. För ungefär två år sedan — strax innan vi fattade beslutet om denna sparform i riksdagen — drog socialdemokraterna i gång en stor kampanj om löntagarfonder. De regler som man då föreslog innebar bl.a. att anställda obligatoriskt skulle avsätta 3 20 av sin månadslön till ett konto som man icke hade någon ränta på och som man inte hade någon möjlighet att påverka skötseln av. Det skulle innebära 150 kr. på en månadslön på 5 000 kr. och 210 kr. i månaden på en månadslön på 7 000 kr. Dessa belopp skulle alltså tvångssparas. Det skulle svenska folket ha råd med, men motsvarande sparande på räntebärande och skattefördelaktiga konton skulle man alltså inte ha råd med. Det är en diskrepans som jag tror att Bo Södersten får svårt att förklara.
Herr talman! Kjell-Olof Feldt och jag har inga skilda uppfattningar. Vad vi säger är att det inte finns några skäl att med extra skatterabatter premiera ett ineffektivt aktiesparande. Om löntagarna skall få något verkligt inflytande över svenskt näringsliv måste det ske på helt andra vägar. Då måste någon form av löntagarfondsarrangemang till. Exakt hur det skall utformas är en annan sak. Under de gångna åren har vi inte haft några löntagarfonder. Men då har vi också haft sjunkande reallöner. Jag tror att det är bra mycket bättre att man stämmer av konsumtion och sparande, kanske genom att avsätta 2 å 3 26 av det löneutrymme som finns till löntagarfonder. Samtidigt skall man se till att löntagarna får verkligt inflytande och att vi får en expanderande ekonomi. Det är mycket bättre för svenska löntagare än varje typ av konservativt arrangemang med sådana här sparstimulanser. Till slut: Vi har inte gjort någon verkligt ordentlig undersökning av varifrån de här 2 miljarderna kommer som har samlats upp på dessa konton. Vi har på socialdemokratiskt håll begärt att få en sådan grundlig och vederhäftig undersökning utförd — ju förr dess bättre. Det motsätter man sig på borgerligt håll. Vad är det ni är rädda för? Om dessa saker nu skulle vara så bra som ni påstår, vore det då inte bra att vi finge det belagt, så att vi alla kunde tro på era siffror. Sanningen är troligen den att det är en mycket mindre grad av nysparande på dessa konton än man tror och att det framför allt är fråga om en fördelningseffekt och i mycket liten grad om ett nysparande. I varje fall tror jag att det gäller just aktiefonderna. Därför — jag upprepar det till slut — är det mycket stötande att man i dagens ekonomiska läge vill straffa löntagarna och återigen ge dem sänkta reallöner. Det är innebörden av regeringens paket. Det tillstår man t.o.m. i den nyss framlagda kompletteringspropositionen. Samtidigt vill man ge ännu större skatterabatter till höginkomsttagarna, och det vänder vi oss med skärpa mot.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare, men jag vill ändå ge Bo Södersten en liten upplysning, eftersom han inte tror på den marknadsundersökning som lönspararkommittén låtit utföra. Jag rekommenderar honom att skaffa Ekonomisk Revy nr 3 1980, där det finns ett referat om den marknadsundersökningen. På det viset tror jag att även Bo Södersten kan få klart för sig hur de två miljarderna är placerade.
Herr talman! Ja, det finns kanske inte någon större anledning att förlänga debatten. Det mesta är väl redan sagt. Men vi ser alltså hur klart och entydigt de olika ideologiska ståndpunkterna står emot varandra. Det är ganska förvånansvärt att man från borgerligt håll är så ointresserad av att komma fram till en verklig uppgörelse, för man måste rimligtvis inse att skattefrågan är oerhört central och att de stora löntagargrupperna bland svenska folket börjar tröttna på alla de skatteförmåner som ni försöker ge de bättre situerade. Vi har t.ex. indexregleringen. Ni vill t.o.m. ge kompensation för oljeprishöjningarna. Vi har energiskatten, som riktas mot människorna i glesbygden. Vi har nu ytterligare skatterabatter, som är avsedda för de välsituerade. Samtidigt går ni ut och säger att löntagarna måste sänka sin standard. I själva verket är ni fullständigt ovilliga att på något realistiskt sätt bidra till att via skattemedel underlätta avtalsrörelsen. Från socialdemokratiskt håll kan vi inte finna annat än att den borgerliga politiken i detta avseende är både hycklande och stötande.

Herr talman! Jag ber att få börja med att yrka bifall till den reservation som folkpartiets ledamöter i skatteutskottet har fogat till skatteutskottets betänkande 1979/80:45. Skatteavdrag för bidrag till vissa ideella och humanitära ändamål är ett gammalt folkpartikrav. Under många år har folkpartister i enskilda motioner, gruppmotioner och partimotioner försökt vinna riksdagens förståelse för en skattelagstiftning som medger avdrag upp till ett visst belopp för bidrag till verksamhet med ideell och humanitär inriktning. Vid regeringsbildningen 1976 vann folkpartiet gehör från de andra regeringspartierna för en utredning av denna fråga. Utredningen lade fram ett förslag om en i förhållande till de ursprungliga intentionerna begränsad avdragsrätt.

Detta förslag har nu på nytt underställts riksdagen genom motion 1979/80:1582 från ett antal folkpartister med Linnea Hörlén som första namn. I skatteutskottet har moderater, centerpartister och socialdemokrater enats om att avstyrka förslaget även denna gång.

Majoriteten bejakar detta förhållande men anför såsom skäl för avslag dels att samhället redan nu lämnar betydande bidrag för dessa ändamål, dels att gränsdragningen mellan organisationer vilkas verksamhet skulle vara kvalificerande för skatteavdrag och sådana som inte skulle anses berättigade kan bli besvärande. Dessutom, säger man, har ingenting nytt tillkommit sedan frågan senast behandlades i riksdagen.

Det gäller i särskild hög grad humanitära insatser i områden och situationer, som av olika anledningar inte nås av den etablerade u-hjälpen. Och hjälpen från dessa organisationer kan bli väsentligt större, om bidragsgivningen till dem stimuleras med viss gåvoskattereduktion. Bland de organisationer och ändamål som enligt motionärernas förslag bör komma i fråga finns t.ex. Röda korsets, Rädda barnens, missionens och vissa fackliga organisationers biståndsoch hjälpverksamhet, och de är inte svåra att särskilja. De bedriver också verksamhet av ett slag som värderas positivt av de flesta svenskar och har i allmänhet mycket begränsade omkostnader tack vare de ideella insatserna. Mission, utvecklingshjälp och katastrofbistånd utgör ett, som många menar, nödvändigt och med rätta uppskattat komplement till de statliga biståndsinsatserna. Utskottsmajoriteten menar att även det begränsade förslag som motionärerna för fram skapar gränsdragningsproblem. Vi reservanter tror inte att så blir fallet. Det är klart att man kan föra ett resonemang om att det finns många andra ändamål, som staten med lika stor rätt borde uppmuntra genom att ge skatteavdrag för bidrag. Men det förhållandet att man inte nu tar med en större krets bör enligt vår mening inte hindra att man börjar med detta relativt begränsade och väl avgränsade avsnitt. Det är lätt att särskilja. Värdet av insatser på detta område är praktiskt taget oomstritt, och 153 erfarenheter från detta fält kan visa hur man senare kan vidga kretsen till liknande insatser på andra områden. Det av majoriteten anförda skälet att ingenting nytt har tillkommit sedan frågan sist behandlades i riksdagen vill jag inte bestrida. Under de bortåt 30 år som folkpartiet motionsvis fört fram den här frågan har de flesta skäl både för och emot förslaget tagits fram. Vi har också varit beredda att modifiera det ursprungliga förslaget både när det gäller omfattning och när det gäller utformning. Hur man til syvende og sidst värderar skäl och motskäl beror nog mer på "den ideologiska inställning man bekänner sig till. Vill man att allt stöd till ideella organisationer skall slussas till dem via direkta statliga bidrag är det naturligt att säga nej till förslaget. Vill man däremot stimulera enskild offervilja och enskilda initiativ för att komplettera samhällets direkta insatser, ja, då är man positiv till det framlagda förslaget. För oss i folkpartiet är ställningstagandet självklart: den enskilde individens engagemang är oumbärligt i all hjälpverksamhet, och samhälleliga insatser ger aldrig så god avkastning som när de kopplas med enskilda människors idéburna insatser. Det förslag som vi reservanter står för kostar en del i form av uteblivna skatteintäkter. I folkpartiets proposition 160 våren 1979 räknade man med ett inkomstbortfall om 20 milj.kr. på ett år. Det menar vi bör få plats i kommande budgetar. Om förslaget bifalles blir första året med avdragsrätt 1981, vilket innebär att belastningen kommer till synes först vid 1982 års taxering och påverkar budgetutfallet först 1982/83. Även om man inte har möjlighet att redan i dag fundera över hur budgeten för 1982/83 skall utformas, har vi velat peka på möjligheten av att använda viss del av en höjd tobaksbeskattning som ett finansieringsalternativ. När förslaget för aktuellt budgetår föreligger kan måhända besparingar på andra områden utgöra ett bättre alternativ.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

Herr talman! Skatteutskottet håller gärna med om att ideella föreningar utför ett synnerligen värdefullt arbete för samhället. Det har också tagit sig uttryck i att skatteutskottet har befriat ideella föreningar från skatt på deras egen inkomst. Utskottet har alltså sagt att samhället inte skall ta ut någon skatt av dessa föreningar i deras arbete, även om de någon gång skulle utföra arbete som ligger vid sidan av det ideella. Vi går också med på att biståndsverksamhet är värdefull och att sådana insatser är värda samhällets stöd. De får också samhällets stöd — det har vi blivit på det klara med, om vi har hört dagens debatt och varit med om det beslut som fattades här strax innan detta ärende började behandlas. Men varför vill då skatteutskottet inte vara med om de förslag till skattelättnader för givare som förs fram av folkpartiet? Ja, vi har åberopat två skäl, och de skälen tycker vi är väldigt goda. Det ena skälet är gränsdragningsproblematiken, som kan vara dubbel. Det gäller att ta ställning till frågorna: Vilka organisationer är det som sysslar med det som nämnts i de här frågorna? Varför skall annan ideell verksamhet anses vara sämre än just biståndet till u-länderna? Det är svårt att avgöra de här två sakerna som rör gränsdragningsproblematiken. Men den senare frågan är minst lika viktig som den första. Vi hävdar nämligen att gåvor av skattemedel är någonting som skall avgöras av riksdagen, inte av den enskilde givaren. Det som föreslås är ändå att samhället skall bidra med hälften av inkomstskatten på det som han ger. Vi tycker att samhället om det skall bidra med skattemedel också bör bestämma vad de skall användas till, och då kan också många andra ändamål komma i fråga. Vi tycker alltså att det är ett olämpligt system att den enskilda människan skall få avdragsrätt för gåvor. Det kan inte vara någon särskilt glad givare som kräver skattelättnader för att lämna sitt bidrag. I dag skänks det oerhört mycket pengar till de aktuella ändamålen, och det måste man uppskatta. Det är fråga om givarnas egna obeskattade pengar. Men då tycker jag att det inte kan ligga någon särskild uppmuntran i att det, samtidigt som man ger av egna pengar, också lämnas bidrag av samhällets pengar. Det är de principiella invändningar vi har emot detta förslag.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
Herr talman! Erik Wärnberg säger att det är bättre att samhällets stöd till en viss verksamhet lämnas via direkta bidrag i stället för via skatteavdrag. Det kan naturligtvis i en hel del fall vara riktigt. Men vad motionärerna och folkpartiet hävdar är att kompletterande stöd från ideellt och humanitärt verkande organisationer i många fall är ett helt nödvändigt inslag i vårt biståndsarbete, och vi menar att detta stöd skulle kunna byggas ut ytterligare, om en gåvoskattereduktion infördes. Vi vet att det finns många hjälpbehov som aldrig nås av det etablerade u-landsbiståndet och att enskilda organisationers initiativ och offervilja där kan göra underverk. Det är just denna frivilliginsats vi vill stimulera, och vi tror inte att dessa givare hör till den kategori av människor som kanske säger sig: När nu staten ger en del, räcker det att jag ger så här mycket. Tvärtom tror och vet vi att de människor som ger pengar i dessa sammanhang är människor som stimuleras att säga: Det är bra om jag ger ännu mer, så får de också ett ytterligare tillskott från staten. Det är de människornas offervilja vi vill ta vara på.
Herr talman! Jag tror att det många gånger kan vara så som Wilhelm Gustafsson säger, att enskilda människor kan komplettera de samhälleliga hjälpinsatserna, i u-länderna och på andra håll, inkl. i Sverige. Det gör de också, och det tycker jag att vi skall uppskatta. Jag tycker dock att det är orimligt att den enskilde för att ge sitt bidrag skall kräva att samhället ger en motsvarande del. Under sådana förhållandena har man gått ifrån den givandets princip som också jag tycker är den riktiga. Om det gäller att använda samhällets pengar, skall samhället också besluta om till vilka ändamål de skall gå.
Herr talman! Jag tror inte att den givande resonerar på det sätt som Erik Wärnberg tycks föreställa sig. Jag tror att han i stället, som jag sade tidigare, känner en sådan tacksamhet för att hans insats utökas att han bara på den grunden är beredd att vara med om ytterligare insatser. Vidare vet Erik Wärnberg mycket väl att vi i folkpartiet gärna skulle se att man kunde sträcka sig längre än till den snävt avgränsade krets av ändamål som avser u-landsbistånd och motsvarande. Men även om vi i och för sig skulle vilja bredda denna krets, tycker vi att man nu kan börja med den, för att få tillfälle att pröva de erfarenheter som detta kan ge.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 34 behandlas två vpkmotioner. Motion 474 handlar om förhållandena på fängelserna och ger i tio punkter olika förslag till åtgärder som redan nu måste vidtas för att förbättra förhållandena på fängelserna och i handling leva upp till de stolta parollerna om ”återanpassning” och ”rehabilitering” — det säger sig ju alla partier vilja åstadkomma när det gäller den svenska fångvården. Samtliga motionens förslag har avstyrkts av utskottet, och man anger för de olika punkterna olika skäl för sitt avstyrkande. Man hänvisar till pågående utredningar och undersökningar och till det rådande budgetläget, och i vissa fall gör man inga kommentarer alls. Låt mig börja med att generellt konstatera att trots att den borgerliga regeringen försatt oss i ett dåligt budgetläge är det då inte särskilt konstruktivt eller framsynt att hänvisa till detta budgetläge när det gäller just kriminalpolitiken. På det här området, liksom i och för sig på de flesta andra, är det dålig politik att ha ett alltför kortsiktigt perspektiv. Det är ju så att det som läggs ned i pengar nu för att förbättra kriminalvården, det har man igen på sikt genom minskad kriminalitet och kanske framför allt genom färre återfallsförbrytare. Den insikten tycker jag att man saknar i utskottets betänkande. De motionskrav man avstyrker med hänvisning till budgetläget är dels önskemål om bättre och tätare kontakter med organisationer och människor utanför anstalterna, där utskottet i sak delar motionärernas uppfattning, dels krav på senare inlåsning på kvällarna, där utskottet anser att de negativa effekterna av den nuvarande ordningen är högst begränsade. Men utskottet skriver självt några rader tidigare att isoleringsutredningen ansåg att den nuvarande tidpunkten för kvällsinlåsningen, kl. 20.00, utgjorde hinder för många tänkbara fritidsaktiviteter. Det är klart att man som ledamot av justitieutskottet och som riksdagsledamot kan tycka att den här ordningen har högst begränsade negativa effekter. Frågan är om den uppfattningen delas av de intagna på våra fångvårdsanstalter. Vpk menar att de här två kraven är högst berättigade och bör bifallas av riksdagen. Herr talman! Jag vill också kommentera några av de andra kraven som har rests i motionen. Vpk återkommer i denna motion med kravet om att avskaffa isoleringsstraffet. Det finns många goda skäl för att bifalla det kravet. För det första är det ju ett utdömande av straff i straffet, som dessutom kan göras av en enda tjänsteman i kriminalvårdsstyrelsen. Detta går helt vid sidan av domstolarna, som ju är de som skall utdöma straff i det här landet. Isolering är för det andra psykiskt skadligt för människor, även isolering kortare tid. Detta är belagt i flera utredningar. Utskottet anser att det f. n. saknas förutsättningar för att helt avvara isoleringsåtgärder. Vi kan inte dela den uppfattningen utan anser att förslag om isoleringsstraffets avskaffande snarast bör läggas fram för riksdagen. Vi menar att de konflikter som kan uppstå mellan fångar måste lösas på annat sätt. Det får man f. ö. göra på andra områden i vårt samhälle, där konflikter uppstår. Det är när människor på ett eller annat sätt står i ett tvångsförhållande till staten som man gör det bekvämt för sig och tillgriper den förnedrande åtgärden att isolera och låsa in folk. En åtgärd, menar vi, vore att erkänna fångarnas fackliga centralorganisation — FFCO. Man måste ta till vara de konstruktiva förslag FFCO har. Denna organisation måste också ges möjligheter att föra de intagnas talan gentemot t.ex. kriminalvårdsstyrelsen, och den måste ges möjligheter till representation i alla de utredningar som finns på det här området. Utskottet refererar för sin del vad isoleringsutredningen sagt om medinflytande för intagna men kommer inte med några egna synpunkter i positiv riktning utan står kvar vid sina tidigare ställningstaganden. Ingenting skall alltså förändras, vilket vi i vpk inte kan acceptera. Vi anser att de krav som ställs i motionen är berättigade. I motionen tar vi också upp frågan om marknadsanpassad ersättning för det arbete fångarna utför. Det är ett rättvisekrav — det skall vara lika lön för lika jobb, oavsett om arbetet utförs innanför eller utanför fängelsemurarna. De försök som pågått bl.a. på Skogomeanstalten i Göteborg har dessutom varit mycket positiva. Det har varit positivt för de intagna att få göra en budget, att få ta ett ekonomiskt ansvar, att kunna klara upp sin ekonomi och dessutom ha pengar sparade för att klara den första, viktiga tiden efter fängelsestraffet. Det borde, tycker vi, vara tid nu att samla sig och fatta ett beslut i denna fråga. Herr talman! Jag skall, för att spara tid, inte ytterligare kommentera den här motionen. Låt mig bara konstatera att utskottet utförligt har behandlat de flesta kraven i motion 474, vilket i sig är positivt. Det är därför förvånande att utskottet enbart har nämnt kravet på att de utländska fångarnas permissionsbestämmelser och fritidsaktiviteter ges ett reellt innehåll och sedan inte har kommenterat det i texten. Jag undrar om vi kan utgå ifrån att de här frågorna tas upp i den undersökning som nämns i betänkandet. Det är också förvånande att utskottet inte alls kommenterat kravet på ett snabbare förverkligande av lokalanstaltssystemet. I motionen föreslår vi alltså att man går snabbare fram än vad som föreslagits av regeringen. Herr talman! Låt mig slutligen kort beröra motion 412, som handlar om förhållandena vid våra allmänna häkten. Just vid häktning är människor som mest utlämnade åt maktapparaten. Man känner för det mesta inte till vilka rättigheter man har — de rättigheter som utskottet redogjort för i betänkandet och som också nämnts i motionen. Om det uppstår ett antagonistiskt förhållande mellan personalen och den intagne, så försvinner ju de här rättigheterna ofta i hanteringen. I praktiken fungerar det alltså inte alltid så bra som i teorin. Därför menar vi i motionen att det kunde vara bra att pröva möjligheten med fast stationerad personal vid våra häkten som inte sorterar under polismyndigheten utan under den sociala myndigheten. Det skulle, menar vi, stärka den intagnes möjligheter att få den hjälp han eller hon är berättigad till under häktningstiden. Jag noterar att utskottet ser positivt på ett ökat engagemang från de lokala sociala organens sida enligt våra krav. Det är bara beklagligt att man då inte tillstyrker våra relativt blygsamma krav på en försöksverksamhet enligt denna linje. Motionens andra delkrav på försöksverksamhet med medborgarvittnen vid de allmänna häktena har enligt utskottet redan aktualiserats i och med att det skall prövas på allmänna häktet i Stockholm. Det är positivt, anser jag, men hindrar inte att vi bifaller motionen. Låt mig också bara hoppas att denna försöksverksamhet snart får till följd att medborgarvittnen införs även vid andra häkten, där samma problem finns. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till motionerna 412 och 474 på samtliga punkter.

Herr talman! Jag ber inledningsvis att få yrka bifall till utskottets hemställan såvitt gäller anslagen till kriminalvården och därmed också hemställa om avslag på de yrkanden som Marie-Ann Johansson just nu har framställt. Om utskottets hemställan bifalles, kommer kostnaderna för kriminalvården att stiga med 157 miljoner till 863 miljoner. En del av de pengarna är inte alldeles nya utan kommer från ett annat anslag, men det är i alla fall en kraftig ökning av anslagen till kriminalvården. Om kommunistmotionerna bifölls skulle anslaget överslagsvis behöva ökas med ytterligare någonting mellan 75 och 100 miljoner, och till det kommer en del utgifter som över huvud taget inte på förhand kan uppskattas. Att detta i nuvarande läge inte låter sig göra är alldeles för uppenbart för att jag skall behöva gå in på en detaljgranskning av de olika punkter som Marie-Ann Johansson har berört. Nu skall i sanningens och ärlighetens namn sägas att flertalet av de frågor som kommunisterna tagit upp i sin motion hör till de frågor som vi är allmänt överens om här i riksdagen. Det framgick också av det förra anförandet, att det råder egentligen inte så förfärligt stora motsättningar i sak mellan oss i huvudfrågorna. Jag kan som ett litet exempel, när det gäller en av de frågor Marie-Ann Johansson tog upp — senareläggningen av inlåsningen på anstalterna — erinra om att utskottet för några år sedan var i hög grad enigt om att där behövde göras en justering och att det är en sak som vilar i avvaktan på att man kan finansiera det hela. Saken är inte alldeles obetydlig i kostnadshänseende. Jag skulle kanske t.o.m. kunna bidra med ett nytt argument för att man allvarligt skall fundera på senareläggning av inlåsningen. Jag tycker att den sommartid som vi har fått nu, med en timmes förskjutning, också är någonting som talar för att den här saken bör prövas på ett positivt sätt även i en besvärlig ekonomisk situation. På en punkt är vi inte överens, och där tror jag inte att vi kan övertyga varandra. Det är en fråga som varit föremål för mycken diskussion här i kammaren — det gäller att den organisation som kallas Förenade Fångars Centralorganisation skall ges status av någon sorts fackförening för de intagna. Vi har i betänkandet denna gång liksom tidigare utförligt redovisat varför vi anser att detta inte är lämpligt och framhållit att det kanske rent av skulle kunna leda till litet omöjliga situationer inom fångvården. Sedan vill jag uttrycka viss förvåning över att man på kommunisthåll, trots att lagstiftningen genomfördes 1974, ännu inte har upptäckt att isoleringen som disciplinbestraffningsmedel är avskaffad. Detta har återkommit i motioner från kommunisterna ett par år, och vi har lika snällt i utskottet skrivit att denna isolering är avskaffad på anstalterna. Nu skall jag inte uppehålla mig så mycket vid det, men jag skulle för kommunisternas talesman vilja påpeka att vi i utskottsbetänkandet säger att vi härvidlag delar den uppfattning som departementschefen har, att förutsättningar f. n. saknas att helt avvara isoleringsåtgärder inom kriminalvården. Jag tycker att ni också rätt starkt skall fästa er vid att vi skriver f. n., för detta är ju en sak som är på gång, och man funderar på vilka lösningar man skall kunna åstadkomma.

Herr talman! Mycket kort om detta med pengar: Vi är tydligen ganska överens om det mesta — det kunde jag också konstatera när jag läste betänkandet. Då är det beklagligt att utskottet inte inser att det ändå gäller pengar som man så småningom får igen genom lägre återfallsfrekvens och annat och att det alltså är riktigt att investera mer pengar här än vad utskottet vill göra. Sedan detta om isolering: Jag kan tydligen utgå från att man så småningom kommer att lägga fram förslag om ett avskaffande, om man bara hittar ett sätt att göra det på. Det tycker jag i så fall är positivt.
Herr talman! Beträffande argumentet om investeringar som lönar sig: Det är alldeles rätt som sägs, att om man investerar i kriminalvården så får man ut ett resultat av ungefär det slag som antyds. Det är bara det att detta kan sägas om det mesta av offentlig verksamhet. Vi kan säga det på skolområdet och på alla möjliga områden — att bara vi satsar pengar så får vi bättre resultat. Men f. n. är situationen den att vi inte har de pengarna, utan vi är hänvisade till en mycket hård prioritering. Det är de förhållandena vi arbetar under.
Herr talman! Med risk för att bli tjatig kan jag påminna om det beslut som har fattats om att flytta från det här riksdagshuset, något som kostar ganska mycket pengar och som vi tycker är ganska onödigt. Där kunde vi få pengar som kunde användas till betydligt mer nödvändiga saker, exempelvis förbättringar inom kriminalvården.

Herr talman! Vi lever i ett kärvt klimat, inte bara på det ekonomiska området, utan också på det demokratiska. Tecknen på åtstramningar och inskränkningar är nu ganska många, och de förekommer inom olika områden. Filmer som av vissa inte anses lämpliga för befolkningen köps upp av privata intressenter och läggs i byrålådan eller förstörs. Kapitalets demokrati blommar på detta område fullt ut. På arbetsplatserna har demokratin, i ordets rätta bemärkelse, aldrig utvecklats. När det gäller lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet föreslås på fullt allvar att arbetsköparen ensam skall kunna förhindra att förhandling inför jämställdhetsnämnden blir offentlig — dvs. ett slags vetorätt för arbetsköparen. Datoriseringen och samlandet av offentliga uppgifter på data har betytt att uppgifter som egentligen är offentliga inte alls är åtkomliga på det sätt som är meningen med offentligt material. Nu är det också dags för att journalisters produkter, t.ex. TV-film, skall ställas till förfogande som bevismaterial i rättegång. Det har skett helt nyligen. Detta sker samtidigt som en liten men inte oviktig del av inskränkningarna nu kommer genom förslaget att man i vissa fall skall kunna förbjuda bandinspelning vid rättegång, dvs. rätten för enskilda att spela in vad som sägs vid en rättegång. Normalt har man rätt att från en rättegång återge vad man hört, eftersom rättegången — om inget annat sagts — sedan gammalt är offentlig. Ett sådant återgivande sker ganska enkelt med bandinspelning, som stöd för det egna minnet osv. Varje inskränkning i möjligheterna att återge vad som upplevts är naturligtvis negativ ur demokratisk synvinkel. Offentlighetsprincipen är ju en grund för demokratisk kontroll av samhällets olika områden. Nu hävdar man att förslaget om förbudsreglerna har kommit till för att minska risken för att den tilltalade eller vittnen inte framträder så spontant och opåverkat som de annars skulle göra. Man vill alltså kunna förhindra bandinspelning om det kan antas att någon med bandets hjälp tänker mångfaldiga och sprida vad som sagts på ett sådant sätt att det skulle kunna vara till nackdel för någon som deltar, eller om någon tänker sig utöva utpressning eller använda bandet som dokumentation för att senare ”märka” den som sagt för mycket i en rättegång. Det är alltså sådana konsekvenser av en inspelning som man åsyftar när man är rädd för att någon inte uppträder opåverkat inför rätten. Men ett inspelningsförbud ändrar ju inte dessa förhållanden i någon egentlig mening. Den som infinner sig till en rättegång för att genom återgivande av förhör använda vad som sägs på ett olagligt sätt gentemot någon som yttrar sig i rätten är ju oförhindrad att på annat sätt ta upp vad som sker, t.ex. genom stenografering eller anteckningar av vitala delar. Vill man komma åt vad som sägs går det att göra anteckningar i tillräcklig omfattning. Den som går dit för att återge det som sägs och för att senare använda detta hindras rimligen inte av ett inspelningsförbud, utan han genomför sin tanke och gärning i alla fall. Och i det läget blir inspelningsförbudet helt verkningslöst, samtidigt som det är en begränsning för den som vill ta upp och återge vad som sägs och kanske använda detta som stöd för minnet. Domstolsverket säger också i sina överväganden, som finns med i propositionen, att otillbörliga trakasserier knappast skulle bli mer sällsynt förekommande genom ett förbud mot bandinspelning. Det är i stället så att sådana trakasserier är straffbelagda, och det är det bästa skyddet för att den som uttalar sig inför rätten inte skall komma i klammeri. Ett förbud mot bandinspelning enligt detta förslag är alltså verkningslöst, och förslaget kan utan saknad avslås — detta speciellt som vi måste vara rädda om offentligheten och möjligheten att kontrollera vad som händer i olika delar av samhället. Vi måste då kämpa mot varje form av inskränkningar av de rättigheterna. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till vår motion 1916.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

När vi i ett utskott har att hantera en motion, har vi framför allt att hålla oss till den text som motionärerna har avgivit och att fundera på den argumentering som förekommer i motionen. Vad gäller denna kommunistmotion har vi konstaterat att förslagen är byggda på något oprecisa grunder. Motionärerna har inte tagit hänsyn till det som propositionen har avsett att täcka. I Hans Peterssons anförande korrigerades detta visserligen delvis på en viktig punkt, men i motionen berör man faktiskt bara den tilltalades situation. Utskottet har genom motionsbehandling och genom remisser från olika håll fått den kunskapen att vittnets situation i en process understundom kan vara mycket pressad. Det är svårigheter att få vittnen att uttala sig och rent av att få dem att komma till domstolen, därför att de befarar att det de säger kommer att användas på ett sätt som kan vålla dem besvär och obehag.

Mot den bakgrunden har utskottet kommit fram till att propositionens förslag är motiverat.

Avslagsyrkandet i motionen bygger vidare på tanken att man på annat sätt skulle kunna komma åt sådant som hotar integriteten. Man säger i motionen: ”Då allvarliga misstankar finns om påtryckningar, hot eller repressalier eller då integriteten är allvarligt hotad, så finns redan nu möjligheter att begära ”lyckta dörrar”.” Det är en felaktig tolkning av de bestämmelser som gäller om rättegång inom stängda dörrar. Huvudsyftet med sådan rättegång är att åstadkomma sekretesskydd för ömtåliga uppgifter som förebringas vid förhandlingen. Herr talman! I viss utsträckning bygger denna motion och yrkandet däri på felaktiga förutsättningar. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tror inte att det rör sig om så felaktiga uppfattningar, även om motionen i något avsnitt möjligen inte är så välformulerad. Faktum kvarstår: För att man skall kunna utnyttja vad som sägs på en rättegång — och det gäller naturligtvis också vittnets utsago — så måste man ju bestämma sig för det och gå till rättegången. Att gå dit utan bandspelare tycker jag inte är någon större skillnad, för det väsentliga som sägs och som möjligen kan användas emot en person kan ju ändå antecknas eller bevaras i den omfattning som är tillräcklig för att man skall kunna utöva repressalier. Jag tycker inte att det är någon skillnad i sak om man spelar in vad som sägs på ett band, om man stenograferar eller på annat sätt skriver ner vad som sägs eller om man bara hör och kommer ihåg det. Det finns ju inga speciella krav på att man skall kunna bevisa vad som sagts eller inte har sagts när man i en andra omgång kanske hotar en person eller övar påtryckningar på honom. Därför kvarstår det faktum att man kan utöva påtryckning på människor som yttrar sig inför domstol oavsett på vilket sätt man tagit del av eller bevarat vad som sagts. Det ändrar inte alls sakförhållandet. Mot den bakgrunden har vi yrkat att man skall avslå det här förslaget att inrätta regler som ger möjlighet att förbjuda bandinspelning. På andra områden är det dessutom vissa fördelar med att kunna spela in och minnas vad som har sagts.

”I propositionen föreslås nya regler om näringsförbud i samband med konkurs, s.k. konkurskarantän.

Enligt nuvarande regler får en person som försatts i konkurs inte driva rörelse under konkursen. Det föreslås att det vid sidan av detta förbud skall finnas ett mer långtgående näringsförbud som förutsätter prövning i det enskilda fallet. Detta näringsförbud skall kunna meddelas gäldenär som är näringsidkare.

En grundförutsättning för att näringsförbud skall kunna meddelas är att konkurs har inträffat.

Näringsförbud skall kunna meddelas att gälla inte bara under konkursen utan också sedan denna avslutats. Förbudet skall emellertid vara tidsbegränsat. Maximitiden är enligt förslaget fem år med viss möjlighet till förlängning. Frågor om näringsförbud skall prövas av allmän domstol på talan av allmän åklagare. Den som bryter mot ett meddelat näringsförbud skall enligt förslaget kunna dömas till fängelse i högst två är. I ringa fall skall påföljden vara böter eller fängelse i högst sex månader. 1. besluta att kronofogdemyndighet i stället för allmän åklagare skulle föra talan i mål om näringsförbud då detta inte hade samband med brottslig verksamhet,

Herr talman! Först några ord om propositionens innehåll. I lagutskottets betänkande, som kammaren nu diskuterar, behandlar utskottet ett regeringsförslag om ändring i konkurslagen. Förslaget innebär att nya regler om näringsförbud i samband med konkurs införs fr.o.m. den 1 juli 1980. Vid sidan av det förbud att idka näring under konkursen som redan gäller skall enligt de nya reglerna ett mer långtgående näringsförbud kunna meddelas efter domstolsprövning i varje särskilt fall. Detta näringsförbud skall kunna meddelas gäldenär som är näringsidkare. Om gäldenären är ett aktiebolag eller liknande juridisk person, skall förbud kunna meddelas ställföreträdare för den juridiska personen eller den som faktiskt handhar eller handhaft ledningen eller förvaltningen av företaget. En grundförutsättning för att näringsförbud skall kunna meddelas är att konkurs har inträffat. Vidare skall den ifrågavarande personen ha förfarit grovt otillbörligt mot sina borgenärer eller på annat sätt ha grovt åsidosatt vad som ålegat honom i hans näringsverksamhet. Förbud skall också kunna meddelas den som upprepade gånger har förekommit i konkurs, om han i näringsverksamhet som har föregått konkurserna har åsidosatt vad som ålegat honom som näringsidkare och näringsförbud är påkallat av särskilda skäl. Den som meddelats näringsförbud får i princip inte driva näringsverksamhet som är bokföringspliktig enligt bokföringslagen. Han får inte heller vara styrelseledamot i eller i annan egenskap vara ställföreträdare för aktiebolag eller vissa andra slag av juridiska personer eller — utan att formellt vara ställföreträdare — faktiskt handha ledningen eller förvaltningen av företaget. Näringsförbud skall kunna meddelas att gälla inte bara under konkursen utan också sedan denna avslutats. Förbudet skall emellertid vara tidsbegränsat. Maximitiden är enligt förslaget fem år med viss möjlighet till förlängning. Frågor om näringsförbud skall prövas av allmän domstol på talan av allmän åklagare. Den som bryter mot ett meddelat näringsförbud skall enligt förslaget kunna dömas till fängelse i högst två år. I ringa fall skall påföljden vara böter eller fängelse i högst sex månader. Den här reformen får främst ses som ett led i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Erfarenheterna visar också att en betydande sådan kriminalitet förekommer i samband med konkurser. Främst rör det sig om gäldenärsbrott, som inte sällan utgör led i en mer omfattande ekonomisk brottslighet. Men även andra typer av brott är inte ovanliga, exempelvis överträdelser av regler på associations-, näringsoch skatterättens områden samt bedrägerier. Kriminalitet av sist angivna typer torde i huvudsak ha samband med rörelse som gäldenären bedrivit. Vid sidan av rent brottsliga handlingar förekommer andra otillbörliga förfaranden, som innebär att en näringsidkare skaffar sig ekonomiska fördelar på det allmännas och enskildas bekostnad. Gemensamt för de olika förfarandena kan sägas vara att de var och en på sitt sätt innefattar ett missbruk av näringsfriheten. I vissa situationer talar man också om missbruk av konkursinstitutet. Till sådant missbruk brukar även hänföras fall då en person upprepade gånger går i konkurs eller flera gånger förekommer på gäldenärssidan i en juridisk persons konkurs och därigenom kan skaffa sig ekonomiska fördelar. I dag råder det allmän enighet om att det är nödvändigt att förhindra olika former av missbruk av konkursinstitutet. De möjligheter som hittills har funnits att komma till rätta med förhållandena är klart begränsade bl.a. genom reglernas utformning och på grund av bristande resurser och kontrollsvårigheter. Det behövs därför möjligheter till ingripanden mot konkursgäldenärer som förfar otillbörligt utöver de nya regler om konkursförfarandet som träder i kraft 1981. Också starka rättviseskäl talar för att åtgärder sätts in mot gäldenärer, som genom utnyttjande av konkursinstitutet bereder sig otillbörliga förmåner på samhällets eller enskildas bekostnad. Ett enigt utskott har ställt sig bakom förslaget om att man bör pröva ett utvidgat näringsförbud som ett medel att förhindra missbruk av konkursinstitutet. Förslaget har också stötts av det helt övervägande antalet remissinstanser. Beträffande själva utformningen av förslaget har väckts två motioner, en från vpk och en av Inger Lindquist. Jag skall här blott beröra några av de ändringsförslag som lagts fram av vpk. Vpk:s motion går i huvudsak ut på att näringsförbudet bör inträda automatiskt och alltså inte efter prövning i varje särskilt fall. Vidare menar vpk att förutsättningarna för meddelande av förbud är för stränga samt att förbudstiden bör vara tio år i stället för fem. Onekligen har ett system med automatiskt förbud vissa fördelar, bl.a. genom att förbudet inträder omedelbart och knyter an till det nuvarande generella förbudet i konkurslagen för den som försatts i konkurs att driva bokföringspliktig rörelse under konkursen. Utskottet har emellertid efter överväganden ansett att införandet av ett sådant system skulle vara en alltför långtgående åtgärd. Man bör då först hålla i minnet att det här är ett helt nytt sätt att angripa det problem som den ekonomiska brottsligheten utgör. Det finns därför skäl för att man nu avvaktar och ser vilka effekter de nya reglerna kan få, innan man tar till mera drastiska åtgärder. I ett längre perspektiv kan det emellertid finnas anledning att överväga om inte ett näringsförbud bör kunna tillgripas även i andra fall än då en person har gått i konkurs. Vad frågan nu gäller är först och främst hur man skall komma till rätta med allvarliga fall av missbruk i samband med konkurs. Det kan då inte gärna komma i fråga att förhindra varje näringsidkare som har gått i konkurs att bedriva näring. Detta innebär i sin tur att ett system med automatiskt näringsförbud skulle behöva förses med ganska vidsträckta undantag eller dispensmöjligheter. Dispensmöjligheterna skulle kräva ett omfattande och tungrott prövningsförfarande, som inte bara skulle bli kostsamt för samhället utan också olämpligt från administrativ synpunkt. Ett annat skäl mot ett automatiskt verkande förbud har utskottet ansett vara att det skulle kunna leda till negativa konsekvenser genom att lägga en hämsko på seriös näringsverksamhet. Att driva en rörelse innefattar ofta ett risktagande och är inte sällan förenat med ett betydande mått av osäkerhet beträffande det ekonomiska utfallet. Om företagsamheten skall kunna fortleva måste man enligt utskottet acceptera att näringsidkare tar inte ringa risker och därför kanske går i konkurs. En annan synpunkt som kan föras fram är att ett system med prövning av näringsförbudet i varje särskilt fall är, rent allmänt sett, ägnat att ge större tyngd åt förbudet. Den i propositionen föreslagna ordningen har också den fördelen att den på ett bättre sätt understryker med vilket allvar samhället ser på otillbörliga förfaranden från konkursgäldenärers sida. Utskottet har således inte kunnat bifalla motionärernas krav på ett automatiskt förbud. Inte heller har utskottet i övrigt föreslagit några ändringar i propositionen till följd av vpk-motionen. Vad särskilt gäller förutsättningarna för meddelande av näringsförbud vill jag erinra om att syftet med reformen är att få till stånd effektiva ingripanden mot de allvarliga missbruk som förekommer i samband med konkurs. Samtidigt är det angeläget att reglerna om det utvidgade näringsförbudet utformas så att de inte lägger hämsko på seriös näringsverksamhet. Mot denna bakgrund har utskottet ansett att de i propositionen föreslagna rekvisiten för meddelande av förbud framstår som väl avvägda. Utskottet har inte kunnat dela motionärernas farhågor för att näringsförbudet inte skall kunna användas när det är erforderligt. Jag vill tillägga: Det bör här särskilt framhållas att vid upprepade konkurser näringsförbud skall kunna meddelas även om de förfaranden som föregått konkurserna inte är grova, tagna var för sig. Beträffande slutligen förbudstidens längd har utskottet i likhet med departementschefen ansett att det normalt inte torde vara påkallat att låta ett näringsförbud gälla längre tid än fem år. Utskottet har därför tillstyrkt förslaget i propositionen att ett förbud från början inte bör kunna ges längre giltighetstid än fem år. I anslutning härtill kan emellertid erinras om att enligt propositionen giltighetstiden skall kunna förlängas med ytterligare högst fem år ifall förbudet överträds. Även när det gäller förutsättningarna för näringsförbud och förbudstidens längd kan det dock finnas skäl att på nytt ta upp frågan, om det visar sig att reglerna fått en utformning som inte medger ett effektivt bekämpande av konkursmissbruk. Beträffande Inger Lindquists motion gäller att utskottet inte kunnat tillstyrka hennes förslag om att kronofogdemyndighet i vissa fall skall föra talan om näringsförbud. Inte minst intresset av att förfarandet är så enhetligt som möjligt talar för att allmän åklagare bör ha talerätten i alla fall. Däremot har utskottet ställt sig positivt till ett yrkande i hennes motion som rör kontrollaspekterna. Utskottet har ingående prövat frågan om kontrollen av efterlevnaden av näringsförbudet. När det gäller kontrollaspekterna finns det särskilt anledning att uppmärksamma de fall då en näringsidkare till följd av förbudet skall avveckla verksamhet som pågår när förbudet meddelas. I sådana fall skulle det framstå som stötande, om det inte sker en effektiv tillsyn av att avvecklingen verkligen äger rum. För att kronofogde skall kunna fullgöra sin uppgift att övervaka avvecklingen på ett tillfredsställande sätt torde det vara nödvändigt att myndigheten kan få uppgifter om i vilka bolag och föreningar den som avses med näringsförbudet är engagerad. Särskilt angeläget synes vara att vederbörandes uppdrag i olika aktiebolag kan kartläggas, eftersom missbruk av konkursinstitutet synes vara vanligast vid just denna företagsform. De nuvarande möjligheterna att få fram uppgifter om en persons engagemang i olika juridiska personer är dock ytterst begränsade. Utskottet har därför understrukit vikten av att man vid den pågående uppbyggnaden av ett databaserat aktiebolagsregister beaktar de särskilda önskemål som kan föranledas av bestämmelserna om näringsförbud. Särskilt angeläget har utskottet ansett det vara att registret inrättas, så att man kan få fram uppgifter om i vilka aktiebolag en person är styrelseledamot eller har andra uppdrag. Beträffande handelsoch föreningsregistren torde någon motsvarande omläggning f. n. inte vara praktiskt möjlig. Om det emellertid i framtiden skulle bli aktuellt att föra över även dessa register på data är det enligt utskottets mening angeläget att även de inrättas, så att besked kan erhållas om en persons engagemang i olika juridiska personer. Herr talman! Med den här översiktliga belysningen av förslaget ber jag att få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Det förefaller mig närmast besynnerligt att två socialdemokrater så enstämmigt slår vakt om regeringens proposition. Det kanske finns anledning att erinra om att Sverige är en kapitalistisk marknadsekonomi, med ett allt starkare inslag av monopolism och internationalisering av de privatkapitalistiska intressena. Det förefaller som om de socialdemokrater som yttrat sig har glömt detta eller kanske inte har märkt att det försiggår något sådant. I skuggan av ett ekonomiskt system som detta frodas ju den ekonomiska brottsligheten. Vill man göra något åt den — och jag har uppfattat att socialdemokrater i varje fall tidigare har uttalat en sådan vilja — måste man lägga fram förslag till effektiva lagstiftningsåtgärder för att hejda det starkt ökade inslaget av ekonomisk brottslighet i samband med konkurser. Det är åtminstone ett led i dessa strävanden.

Också de bör väl fästa avgörande vikt vid den effekt som lagen förväntas få, men därvidlag har dessa instanser i likhet med vpk inte stora förhoppningar. De menar att tillämpningsområdet blir för snävt. Frågan om automatiskt näringsförbud eller särskild prövning diskuteras i betänkandet, och det finns som tidigare framhållits erfarenheter från Norge av en tillämpning av automatiskt näringsförbud, och där fungerar detta system alldeles utmärkt. De farhågor som utskottet givit uttryck för och som går ut på att denna ordning skulle bli så oerhört betungande har inte besannats i Norge, och vi tror inte heller att den skulle bli så oerhört betungande här i Sverige. När en konkurs utreds fattas det en mängd beslut — det utses konkursförvaltare och god man, och det skall göras bouppteckningar och bevakningar av löner och skatter, och man bevakar också andra fordringar. Även efterbevakningar förekommer. I hela detta beslutssammanhang kan man också gott ta in frågan om prövning av hävande av ett automatiskt förbud. Det kan inte bli någon betungande uppgift för de olika instanserna i detta sammanhang. Lennart Andersson sade att detta skulle vara en alltför långtgående åtgärd. Ja, om man vill tillåta att den starka ökningen av konkurser och den därmed ofta eller oftast förenade ekonomiska brottsligheten fortsätter, är det självfallet fråga om en alltför långtgående åtgärd. Men vill man angripa dem borde man ta det förslag som vpk har lagt fram. Det skulle vara ett nytt sätt att angripa problemen, säger Lennart Andersson vidare. Ja, det är fråga om omvänd bevisföring. Vi tycker att den som har felat en gång eller flera gånger skall vara tvungen att själv ta initiativ och lägga fram bevis för att ett sådant här näringsförbud bör upphävas. Man skall alltså inte gå den väg som regeringen och de socialdemokratiska förespråkarna talar om, att i varje särskilt fall pröva frågan om näringsförbud. Jag vill bara konstatera att det inte finns någon grund för de farhågor som utskottet har givit uttryck för. Vill man komma åt i varje fall en del av den ekonomiska brottsligheten bör man gå in för att effektivare bekämpa den. I detta fall kan det ske genom ett system med automatiskt verkande näringsförbud.

Herr talman! Ingvar Svanberg och jag är, Tommy Franzén, talesmän för var sitt utskott i denna fråga. Det beror på den arbetsfördelning som vi har mellan utskotten. Vi tar vårt ansvar för arbetet i utskotten. Vi går inte åt sidan bara för att en fråga kan vara litet obekväm. Tommy Franzén och vpk har inte på något sätt ensamrätt när det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Jag vågar hävda att den socialdemokratiska gruppen i riksdagen med all kraft under många år har drivit de frågorna. Från lagutskottet har vi under de senaste åren tagit initiativ i fråga om en översyn av aktiebolagslagen och en reformering av konkurslagstiftningen. Vi har också under många år drivit frågan om konkurskarantän, där vi nu har fått ett principförslag som jag hoppas att kammaren snart skall besluta om. Tommy Franzén borde ha lyssnat på mitt första anförande. I det sade jag vid ett par tillfällen att det är troligt eller möjligt att erfarenheterna om några år ger oss anledning att komplettera denna lagstiftning. Jag håller alltså dörren öppen för att det när vi har vunnit erfarenheter kan bli nödvändigt med vissa justeringar av lagstiftningen. Men vi har inte funnit anledning att i dag lägga fram motförslag, utan vi ställer upp på propositionens förslag. Jag har emellertid vid några tillfällen sagt att detta är ett första steg i lagstiftningen, och vi får se hur utvecklingen blir. När det gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten har vi från lagutskottets sida många gånger talat om revisorernas ställning, deras utbildning och vilka uppgifter de skall ha. Den frågan återkommer vi snart till från lagutskottet. Tommy Franzén skall alltså inte försöka göra gällande att det endast är vpk i denna kammare som för en aktiv kamp mot den ekonomiska brottsligheten.
Herr talman! Att två socialdemokrater samfällt försvarar regeringens alltför snäva förslag hänger naturligtvis, som Lennart Andersson sade, samman med att man har en viss arbetsfördelning mellan utskotten. Men det fråntar inte socialdemokraterna ansvaret för att de i betänkandena helt och fullt ställer sig bakom regeringens förslag. Det var inte så att jag lyssnade dåligt på Lennart Anderssons första anförande. Jag hörde mycket väl att Lennart Andersson sade att en ny prövning kan få göras om några år, om reglerna inte svarar mot de förväntningar man har. Men om man nu utger sig för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten måste man väl ändå göra en bedömning av detta ynkliga argument från borgarregeringens sida.

De har uppfattningen att man skall sätta till alla klutar för att komma till rätta med den här ekonomiska brottsligheten. Inom byggnadsindustrin, där jag normalt är verksam, förekommer sådana här konkurser dagligen och stundligen. Alltför många medlemmar i Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet och andra förbund drabbas av sådana här konkurser, som inte är någonting annat än ekonomisk brottslighet från början till slut. Vill man vara med om att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, så är Lennart Andersson och övriga socialdemokrater välkomna. Vi vill inte skaffa oss något slags ensamrätt på det — det var Lennart Anderssons uttryck — men ni kan väl sälla er till oss och vara med och bekämpa den ekonomiska brottsligheten.

Det finns väl ändå skäl att göra den bedömningen redan vid lagens införande? Därför skulle det vara intressant att hör vilka kriterier Lennart Andersson kan anföra mot de exekutiva myndigheternas uppfattning.
Herr talman! När vi under de senaste åren här i kammaren behandlat reformeringen av konkurslagstiftningen är det lagutskottet som berett frågorna. Det är från lagutskottets sida som vi verkligen har drivit de här frågorna, och det har vi i den socialdemokratiska utskottsgruppen gjort i samarbete med den fackliga rörelsen. Det är inte alls så, som Tommy Franzén tror, att vi från utskottsgruppen har legat efter i uppfattning. Det har varit tvärtom vid flera tillfällen. I dagens debatt skiljer sig Tommy Franzén bara i en enda detalj från utskottet, och det är att Tommy Franzén vill ha ett automatiskt verkande näringsförbud. Men Tommy Franzén har inte med ett ord redovisat för kammaren vilken administrativ apparat och vilken kontrollmyndighet han måste bygga upp här i landet för att genomföra sitt förslag i verkligheten. Hur stora register och hur många datamaskiner behövs för att kunna genomföra Tommy Franzéns automatiskt verkande näringsförbud?
Herr talman! Lennart Andersson sade någonting om att man lyssnar på fackföreningsrörelsen. Jag skulle vilja uppmana Lennart Andersson att gå ut och lyssna på rörelsen — på byggnadsarbetare och andra som råkar ut för den här formen av ekonomisk brottslighet. Då får kanske också Lennart Andersson en annan uppfattning än den som han har fört fram i dag. I det här fallet är detaljen inte så väldigt liten. Egentligen är det en mycket stor detalj, och f. ö. finns det andra frågor i det här sammanhanget. Det som vi har fäst oss vid är emellertid om det skall vara prövning eller automatiskt förbud. Detta är ingen liten detalj, Lennart Andersson. Det är som när vi ute i fackföreningarna i andra sammanhang talar om att det behövs en omvänd bevisföring, t.ex. när det gäller yrkesskador. Med en omvänd bevisföring, som det här är fråga om, skulle man kunna komma avsevärt mycket längre än vad som föreslås i den här lagstiftningen. Jag kunde notera att utskottets talesman när det gäller det här lagstiftningsförslaget inte kunde ge exempel på en enda sak där det föreligger en avvikelse mellan de exekutiva myndigheternas uppfattning och vårt förslag. Kontrollmyndigheten behöver, som jag sade tidigare, inte bli så speciellt omfattande. Redan i dag har vi alltså ett näringsförbud som gäller ända tills konkursen är avslutad. Man kan därför använda mycket enkla metoder för att låta förbudet kvarstå. Sedan måste givetvis den näringsidkare som så vill ansöka om att få förbudet upphävt. Det fordras alltså inte någon större kontroll. Jag kan emellertid hålla med Lennart Andersson om att en hel del av den skumma ekonomiska brottsligheten naturligtvis kommer att fortsätta i framtiden, oavsett om det finns ett näringsförbud eller ej. Vårt förslag sträcker sig i varje fall långt och kan verkligen ge det resultat som Lennart Andersson förhoppningsvis önskar att vi skall kunna uppnå vid en nyprövning om några år.

Herr talman! Det var en upplevelse att lyssna till Tommy Franzén. Han förfasade sig över att möta två socialdemokrater, när han tappert går till storms mot kapitalismen och vill förgöra det kapitalistiska systemet. Han skall få möta fler socialdemokrater i denna tappra kamp. De stora ord som Tommy Franzén använde förvånade kanske dem litet som satt i bänkarna och lyssnade och såg efter vilket ärende som behandlas. Vilka medel skall Tommy Franzén använda för att åstadkomma sin revolution, för att bryta sönder det kapitalistiska systemet? Jo, det är ett näringsförbud som inte skall drabba företagen litet hur som helst utan de företag som går i konkurs. Lycka till om ni vill göra revolution på det sättet! Det förefaller något kraftlöst och något opraktiskt. Det låg också litet maktpatos i själva rösten när Tommy Franzén argumenterade. Men i övrigt är det värre än så. Det är inte bara det att kommunisternas förslag om ett näringsförbud är osammanhängande och motsägelsefullt. Kommunisternas motiveringar stämmer inte med de förslag som de har låtit dela ut på våra bänkar. I kommunisternas framlagda förslag står det att varje gäldenär som är enskild näringsidkare automatiskt skall förbjudas att idka näring under tio år, om han går i konkurs. Det är väl ändå litet opraktiskt att ha en sådan idiotregel. Sedan är det under alla förhållanden klart att näringsförbudet skall finnas. Jag föreställer mig att ingen människa drömmer om att detta skulle vara det stora och avgörande slaget mot den ekonomiska brottsligheten. Jag tycker att Tommy Franzén hade kunnat lyssna litet bättre på Lennart Andersson. Då hade han fått veta att det även inom denna sektor fordras mycket annat för att hålla efter de företagare som inte kan sköta sig. Dels kan man behöva ha ett effektivare näringsförbud i konkursfall — det får man se när den här lagen har verkat en tid —, dels kan man naturligtvis också ha ett behov av att tillgripa näringsförbud eller liknande åtgärder när inga konkurser har förekommit. Det finns säkert anledning att pröva inom vissa branscher, där skojarföretag lockas att dyka upp, om man bör ha en auktorisation eller etableringskontroll av något slag. Det är en rad sådana åtgärder som kammaren har anledning att diskutera i andra sammanhang. Men den här kommunistiska revolutionen i ert förslag, herr Tommy Franzén, den imponerar inte.
Herr talman! Jag vet inte var Carl Lidbom har fått detta ifrån, att det skulle vara revolution i och med att vi väckt motionen angående konkurser eller förbud mot näringsutövning. Om det är detta Carl Lidbom menar med revolution, då kan jag förstå varför det socialdemokratiska partiet står där det står i dag. Carl Lidbom säger att det är en idiotregel att ett automatiskt förbud skall verka i tio år. Ja, det må vara Carl Lidbom förunnat att tycka att det är en idiotregel. Men vi har väl den uppfattningen, och vårt förslag visar också på det, att man kan i varje enskilt fall pröva undantagen, och jag utgår från att det finns flera fall där förbudet i detta sammanhang kommer att hävas. Det är inte så, Carl Lidbom — och jag har aldrig sagt det — att vi vare sig med den här motionen i det här parlamentet eller över huvud taget i parlamentet tänker göra revolution. Jag kan ju bara, om det är så att Carl Lidbom är dåligt skolad på den punkten, tala om att revolutionen genomförs på helt andra platser än i ett parlament. Den sker med en rörelse bland massorna — och välkommen, Carl Lidbom!
Herr talman! Det anade jag väl när jag lyssnade på Tommy Franzén, att revolutionen får ni genomföra någon annanstans än i den här kammaren. Men när jag sade att det förslag ni lägger fram är ett förbud, konstruerat som en idiotregel — så fort en näringsidkare går i konkurs skall han också förbjudas att i fortsättningen ägna sig åt näringen — gjorde jag i praktiken intenting annat än läste innantill ur det lagförslag som ni har lagt fram och som finns utdelat i bänkarna. Sedan är det riktigt att ni har en annan paragraf, där ni säger att man skall kunna ge dispens i enstaka fall. Men det är faktiskt en idiotregel, när man utgår från att blotta faktum att någon råkat gå i konkurs skall innebära att han förbjuds att idka näring. Det finns en förfärlig massa företagare som bör ägna sig åt någonting annat än att driva företag, men man får nog spåra dessa företagare med något mer finslipade metoder än dem som Tommy Franzén försökt sig på här.

Herr talman! I anslutning till propositionen 1979/80:82 har vi socialdemokrater i utbildningsutskottet väckt en motion, motion nr 1910. Vi har där framställt yrkanden som till en del har accepterats av utskottets majoritet, men tyvärr har vi inte lyckats få gehör för två av våra yrkanden. De gäller var sameskolstyrelsen och dess kansli skall ligga och frågan om ekonomisk garanti för föräldrainflytandet inom sameskolan. Först några ord om det som vi är ense om i utskottet, nämligen om rätten för icke-samiska barn att gå i sameskola. Den principen är värdefull, även om den kommer att gälla ett mycket litet antal barn och även om utskottets skrivning vittnar om en nästan omotiverad försiktighet. Det torde exempelvis vara uttryck för en överdriven oro när man som utskottet befarar att ett ringa antal icke-samiska barn skall komma att förändra sameskolans inriktning och målsättning. Och det är på något sätt en kapitulation inför mycket små svårigheter, när utskottet garderar sig för innehållet i det lärostoff som inom sameskolans ram skulle erbjudas icke-samiska elever. Jag skall emellertid icke uppehålla mig vid detta, för jag tror att allt kommer att bli bra, när praktiska människor får göra verklighet av förslaget. Nej, då är jag mer oroad över utskottets behandling av våra övriga yrkanden, där vi har varit tvungna att reservera oss. Vi är i utskottet tydligen överens om behovet av ett starkt föräldrainflytande i sameskolan, men vi är inte riktigt överens om hur detta skall kunna garanteras. Enligt propositionen skall det tidigare sameskolfullmäktige nu ersättas med andra organ — utbildningsråd och samarbetsnämnder. När utskottet besökte sameskolan i Gällivare fick vi av inspektören för sameskolorna, Gösta Andersson, höra ett mycket gott omdöme om sameskolfullmäktiges roll och inte minst om det stora intresse för skolan och undervisningen som föräldrarna har visat. Det uttalades då vissa farhågor för att det nya organet, samarbetsnämnden, inte skulle komma att fylla sin funktion på samma fina sätt som det tidigare fullmäktige har gjort. Vi reservanter anser att föräldrainflytandet borde förstärkas och kunna garanteras, i varje fall så långt att medel anslås för samarbetsnämndernas verksamhet. I propositionen anslås inga medel, utan där sägs bara att samarbetsnämnder skall inrättas. Det är väl inte så, att man menar att dessa kostnader skall bäras av kommunerna? Jag har, herr talman, inte alls berört de föreslagna utbildningsråden, av den enkla anledningen att propositionen på denna punkt är mycket vagt formulerad. Här överlämnas hela frågan om utbildningsråden och deras sammansättning och funktion till kommunernas eget avgörande. Det hela anges också i propositionen som en försöksverksamhet, och även om vi i vår motion har uttalat vissa farhågor för framtiden så har vi ingen reservation på denna punkt. Vi avvaktar nu kommunernas reaktioner, och jag förmodar att vi får anledning att återkomma till denna fråga. Vi har däremot reserverat oss när det gäller placeringen av sameskolstyrelsen och dess kansli. Vi anser nämligen att det är av mycket stort värde att det från första början blir klart var denna funktion skall finnas, bl.a. därför att man då enligt vår uppfattning på ett bättre sätt kan planera och bygga upp styrelsens och kansliets verksamhet i intimt samråd och samarbete med Övriga resurser inom ortens utbildningsverksamhet. Vi föreslår Gällivare som lämplig ort, därför att där finns bl.a. det enda sameskolhögstadiet, som är gemensamt för hela landet. Vidare finns det vid gymnasiet i Malmberget sedan många år en speciell renskötarlinje. I övrigt finns det på denna ort ett väl utvecklat skolväsende, som bör garantera bästa möjliga förutsättningar för den nya sameskolstyrelsen och dess kansli. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till de båda reservationer som är fogade till utbildningsutskottets betänkande.

Herr talman! Som framgått av Karl-Erik Hälls anförande är det ett i princip enigt utskott som ställer sig bakom de riktlinjer som skall gälla för ledning och administration av sameskolorna. Med anledning därav och den sena timmen tänker jag begränsa mig till att helt kort beröra de reservationer som är fogade till betänkandet. I reservation nr 1 tar man upp lokaliseringen av sameskolstyrelsen och dess kansli. Man vill att riksdagen skall ta ställning till den frågan och besluta att lokaliseringen skall ske till Gällivare. Jag och många med mig i utskottet tror att det kan finnas många fördelar med en lokalisering till Gällivare. Men vi anser att det skulle vara fel om riksdagen nu tog ställning till en lokalisering av sameskolstyrelsen och dess kansli. Utskottet har ställt sig bakom förslaget i propositionen om att regeringen skall avgöra var de skall lokaliseras, och det kommer regeringen att göra efter förslag av arbetsgruppen för samefrågor. Samernas egna organisationer har också ställt sig bakom detta förslag och tycker att det är en riktig väg. I reservation nr 2 tar man upp samarbetsnämnderna vid sameskolorna och föräldrarnas roll där. Både i propositionen och i utskottsbetänkandet understryks hur viktigt det är att föräldrar och elever får ett ökat inflytande över skolsituationen och utbildningsmöjligheterna för dessa grupper samt att man förstärker det samiska språket och den samiska kulturen som är så viktiga för denna etniska minoritet av befolkningen. Vissa farhågor har framkommit i reservationen och i Karl-Erik Hälls anförande. Man säger att inflytandet visserligen skall förstärkas, men man befarar att de ekonomiska möjligheterna kan begränsas. Men på den punkten har utskottet helt klart sagt att man förutsätter att dessa föräldrar och grupper ges möjligheter att verka i detta sammanhang och att ekonomiska garantier för detta skall stå dem till buds. Jag tror också att just denna samverkan med samernas egna organisationer är en garanti för att man verkligen ser till att detta kommer att fungera på ett bra sätt. Till sist vill jag säga att det känns mycket positivt att just samernas organisationer tycker att de genom dessa förslag har fått fram väldigt mycket av det som de har arbetat för.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
Herr talman! Till att börja med vill jag ta upp frågan om lokaliseringen av kansliet. Kerstin Göthberg säger nu att det är en bra plats vi har föreslagit i vår reservation. Det är också därför vi har föreslagit den, och vi har efter att ha studerat den här frågan haft svårigheter att finna någon annan plats som skulle kunna vara lämpligare av de skäl som vi har anfört. Det vore ju, Kerstin Göthberg, litet märkligt om man skulle förlägga skolstyrelsen och dess kansli till en annan plats där det inte som i Gällivare exempelvis finns något högstadium och inte heller så mycket av samisk utbildning koncentrerad. En lokalisering till Gällivare borde vara lämplig, eftersom man därmed också kan behålla den levande kontakten mellan sameskolstyrelsen och det allmänna skolväsendet. I det sammanhanget vill jag säga att det inte bara är fråga om att ha kontakt med de samiska organisationerna — jag har förmodligen hört fel, för det kan välinte Kerstin Göthberg mena. Det är naturligtvis ett väldigt stort värde i att man också får ett gott samarbete mellan sameskolan och det övriga skolväsendet. Också i det avseendet tycker vi att Gällivare är en väl vald plats. Det är klart att jag förstår att utskottsmajoriteten inte gärna vill gå emot regeringen, som vill förbehålla sig rätten att bestämma var det här kansliet skall ligga, men nog tycker jag att utskottsmajoriteten har en något onödig rädsla för att trampa på ömma tår om man inte på dessa grunder skulle kunna instämma i att den plats vi föreslagit är utomordentligt lämplig för just den här lokaliseringen. Föräldrainflytandet talas det här om, men för detta har inte anslagits några medel. Jag vill därför fråga: Var någonstans talas det om att det skall finnas medel för detta föräldrainflytande? Vi har inte lyckats finna ut att det står något om detta. Det är av det skälet vi säger att om man menar något med föräldrainflytandet och vill garantera det, så bör man skapa resurser för att det kan komma till stånd.
Herr talman! När det gäller frågan om lokaliseringen tycker vi nog att det är riktigt att samernas egna organisationer får möjlighet att vara med och påverka beslutet om var en lämplig lokalisering skall ske. Man har också från det hållet uttryckt sin tillfredsställelse över att man får vara med och ta ställning till den frågan. I fråga om föräldrainflytandet tycker jag att utskottets skrivning är tillräckligt klar, för där sägs ju att man förutsätter att kostnaderna för föräldrarnas deltagande skall bestridas från anslaget utan att riksdagen gör något särskilt uttalande om den saken. Det har ju tidigare varit så att det utgått ekonomiska bidrag till sameskolfullmäktige, och det bör vara helt klart att bidrag kommer att utgå även till samarbetsnämnden.
Herr talman! Jag skall fatta mig helt kort och till det sista som Kerstin Göthberg anförde säga att det är riktigt att det utgått ekomisk ersättning till sameskolfullmäktige för resor och sammanträden, men några medel för detta har aldrig varit anslagna, utan man har fått använda tillgängliga medel. Det tycker vi är felaktigt. Vi menar att man skall anslå medel för den här verksamheten, för då vet man vilka kostnader det kommer att röra sig om. Sedan vill jag med anledning av Kerstin Göthbergs senaste replik fråga: Vilka bland reservanterna i utskottet har sagt att inte samernas organisationer skall ha sitt inflytande? Vi har bara velat poängtera att ett samarbete mellan de olika skolformerna och därmed en bred kontaktyta med hela befolkningen är betydligt mera intressant att åstadkomma än det självklara i att samernas organisationer skall ha ett ord med i laget och ett starkt bestämmande över sitt eget specifika skolväsende.

Herr talman! Varje politiskt anförande i dag torde också behandla den besvärliga ekonomiska situation Sverige befinner sig i. Våra ekonomiska bekymmer beror främst på obalansen i våra utrikes affärer, och den enda säkra vägen att komma ur dem är att öka vår industriella bas. Exportindustrin måste tjäna in mer utlandsvaluta och den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin få till stånd en minskning av vår import. En kraftig utbyggnad av vår industrisektor krävs också för att skapa fler jobb, särskilt för de unga. Våra industriinvesteringar har under de senaste åren gått ned med 35 å 40 96, vilket är synnerligen allvarligt. Får detta fortsätta blir vår industri allt mer föråldrad och otidsenlig och kan följaktligen inte konkurrera med utlandet. Det borde då vara på sin plats att regeringen med all kraft verkar för att vårt näringsliv snarast byggs ut kraftigt. Men regeringen och industriministern tycks stå handfallna inför denna situation. Man talar om ökade industriinvesteringar, men man gör förfärligt litet för att få i gång dem. Tanken att regeringen i samråd med industrin skulle lägga upp en planering för hur vår industri skall byggas ut — inom vilka branscher detta kan ske, hur man skall skaffa erforderligt kapital osv. — avvisas av de borgerliga. Utskottsmajoriteten är till freds med situationen och litar i övrigt till att regeringen skall använda offertprincipen. Det skulle vara intressant att höra i vilka fall denna trollformel använts hittills och gett resultat. Nej, hela denna inställning är ohållbar. Industrinedläggningar och neddragningar har man administrerat, men planering för framtiden orkar man inte med. Denna sangviniska låt-gå-politik tillämpas även för industrier som regeringen borde ha ett särskilt ansvar för, nämligen Statsföretag. Där finns inte heller någon framtidsplanering eller expansionslust — bara stillastående och tillbakagång. Regeringen vill inte ta ansvar ens för de egna industrierna. Nej, man har ju tillsatt en styrelse, och några närmare direktiv behövs inte. För oss socialdemokrater är det självklart att de statliga företagen bör användas offensivt. De måste vara pådrivande i industriutvecklingen. Självfallet skall inte regeringen gå in och detaljreglera, något som de borgerliga älskar att skrämma med. Men regering och riksdag måste ge Statsföretag en målsättning och handlingsdirektiv för en annan politik än den som nu förs. I dagens besvärliga läge borde det vara en självklarhet att de statliga företagen, liksom de privata, ökar sina investeringar och sin utvecklingstakt. Vi har därför föreslagit att regeringen ger Statsföretag i uppdrag att utarbeta ett utvecklingsprogram för de närmaste tre åren, innefattande ökad vidareförädling och ny produktion. Detta program borde bli av stor betydelse bl.a. för regionalpolitiken. Programmet skulle sedan föreläggas riksdagen tillsammans med förslag till finansiering. Men de borgerliga finner inte detta nödvändigt. Sakta och sävlig lunk, där det inte är stillastående och tillbakagång, tycks vara borgerlighetens recept vad det gäller både Statsföretag och regionalpolitiken. I samband med att Kockums varv överfördes till Svenska Varv fördes en del andra företag inom den koncernen, bl.a. Kockums Industri AB, till Statsföretag. Statsföretag anser att det är möjligt att på kort sikt uppnå ett positivt resultat för Kockumsföretagen. För detta krävs emellertid en finansiell rekonstruktion och vissa effektivitetshöjande åtgärder. Man anhåller därför om ett kapitaltillskott på 267,5 miljoner för förlusttäckning m.m. för år 1979 i Kockums Industri AB, Kockums Automation AB och Kockums Chemical AB samt ett rekonstruktionslån med villkorlig återbetalningsskyldighet på 150 miljoner för förlusttäckning i Kockums Industri AB för verksamheten åren 1980-1982. Kockumsföretagen arbetar som bekant inom skogsindustribranschen, och det finns även ett antal privata skogsmaskinstillverkare i vårt land. Just nu har branschen god efterfrågan, men på sikt torde en strukturrationalisering vara nödvändig om inte branschen skall råka i kris. Nära samordning och samarbete samt produktutveckling är nödvändiga. Det synes därför angeläget att regeringen tar initiativ till och medverkar i en strukturrationalisering. Den borgerliga utskottsmajoriteten vill dock inte sluta upp bakom ett sådant uttalande. Från privata företag inom skogsmaskinsbranschen har framförts att anslaget och villkorslånen skulle ge Kockumsföretagen möjlighet till en förödande konkurrens och till att slå ut de privata företagen. Detta uttalande är dock helt opåkallat. Vad det gäller är endast att ge Kockumsföretagen möjlighet att överleva och att arbeta vidare på samma villkor som de privata företagen. Men de borgerliga utskottsledamöterna finner ändå anledning att yrka avslag på rekonstruktionslånet. Vi socialdemokratiska reservanter föreslår däremot att lånet nu begränsas till 70 miljoner. När bättre kunskap föreligger om utfallet för 1980 kan beloppet omprövas. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1-4 vid näringsutskottets betänkande.